Herr talman! När den nya kassaregisterlagen infördes den 1 januari 2010 innebar det krav på ett certifierat kassaregister - detta i syfte att skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illegal konkurrens. Det är angeläget att detta arbete fortskrider, men förutsättningarna för att använda kassaregister varierar. Redan när kassaregisterlagen antogs var det uttalat att undantag skulle göras på ett frikostigt sätt. Så har det inte blivit. De senaste uppgifterna jag har säger att bara 5 av 1 800 ansökningar har fått ett ja. Tanken med lagstiftningen var aldrig att verksamheter som inte har någon praktisk möjlighet att uppfylla kravet på kassaregister skulle tvingas stänga. Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att kontrollverksamheten inte får överta och styra vilka näringsverksamheter som får finnas. Fru talman! Låt mig lyfta fram en liten näringsgren inom både lantbrukssektorn och besöksnäringen. En färsk rapport från riksdagens utredningstjänst visar att det svenska fäbodbruket i högsta grad lever. Fäbodbruk är viktigt inom såväl djurhållning som turism och kulturarvsverksamhet. Genom en avkunnad dom ges nu fäbodbrukare dispens från att använda kassaregister. Det är ett välkommet beslut som betyder att den beslutande makten har lyssnat på lagens intentioner. Tin Gumuns i Vikarbyn i Dalarna har fört en lång kamp mot Skatteverket och kraven på att hennes fäbodverksamhet ska ha ett digitalt kassaregister trots att hon saknar både el och 4G-täckning. Förra sommaren kom en dom i kammarrätten som gav Tin Gumuns rätt mot Skatteverket. Hon fick därmed dispens från kravet på ett digitalt kassaregister fram till den 31 december 2018. Fru talman! Min grundinställning är att fäbodar med en levande fäbodproduktion generellt ska vara undantagna från kravet på kassaregister. Fru talman! Regeringen föreslår i ett nytt förslag en ändring av reglerna för kassaregisterskyldighet. Ändringen innebär att näringsidkare utan fast driftställe inte längre ska vara undantagna från skyldigheten att använda kassaregister om försäljningen görs mot kontantbetalning eller betalning med kontokort. Jag tycker att det är bra, och det ska sägas. Ett problem med förslaget är dock att det enligt expertorganet Regelrådet inte uppfyller de krav som ställs vad gäller konsekvensutredning vid regelgivning. Regeringen har dessutom underlåtit att först utvärdera ifrågasatta regler innan man föreslår att samma regler utvidgas. Den lagstiftning som infördes 2010 har utvecklats dels via lagstiftning, dels via tolkning och praxis. Detta pekar sammantaget på behovet av en grundläggande utvärdering av just lagstiftningen. Fru talman! Jag yrkar bifall till Alliansens reservation signerad av Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till vår alliansgemensamma reservation. Genom denna proposition tas ytterligare ett steg mot mer likvärdig konkurrens i kontantbranschen. Det innebär att en näringsidkare utan fast driftställe i Sverige inte längre ska vara undantagen från skyldigheten att använda certifierat kassaregister om försäljning görs genom kontantbetalning eller betalning med kontokort. Godkänt kassaregister som köpts i annat EES-land får användas. Företag som bedriver verksamhet i Sverige utan att ha ett fast driftställe är främst torg och marknadshandel men även försäljning som sker i tillfälligt hyrda lokaler. Det är ett välkommet steg för att förstärka konkurrensen på lika villkor, och vi delar intentionerna i propositionen. Men det hade varit på sin plats att först utvärdera hur den befintliga lagen fungerar i praktiken. Fru talman! Bakgrunden är att den som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning sedan den 1 januari 2010 måste ha ett certifierat kassaregister. Till kontant betalning räknas även betalning med kontokort. Undantag gäller bland annat för taxi, distans och hemförsäljning, försäljning av varor eller tjänster mot betalning i automat och automatspel. Vidare är lagen inte tillämplig för den som endast i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning. Av lagens förarbeten framgår att obetydlig omfattning avser två olika situationer. Den ena är om det är tveksamt om de kostnader som krav på ett certifierat kassaregister för med sig står i rimlig proportion till den samhälleliga vinsten i form av förbättrad skattekontroll i fråga om de allra minsta företagen. Den andra situationen rör företag där kontant försäljning endast förekommer i rena undantagsfall. Fru talman! Ett förtydligande gjordes sedan i skatteförfarandelagen, som innebär att det från och med den 1 januari 2012 vid bedömningen av om det är fråga om försäljning i obetydlig omfattning särskilt ska beaktas om försäljningen normalt uppgår till, eller kan antas komma att uppgå till, sammanlagt högst fyra prisbasbelopp under ett beskattningsår. Det generella undantaget i skatteförfarandelagen från skyldigheten att använda kassaregister för torg och marknadshandel slopades den 1 januari 2014. Samtidigt fick Skatteverket större möjlighet att i enskilda fall bevilja undantag från olika skyldigheter som gäller kassaregister. Undantag från skyldigheter som gäller kassaregister utvidgades till att avse även andra orsaker än tekniska då en viss skyldighet kan anses vara oskälig. Per Åsling tog på ett föredömligt sätt upp ett exempel på sådana problem. Det har funnits och finns tekniska problem med elektroniken beroende på täckning och väderlek. Men utrustningen har blivit säkrare och mer tillförlitlig, och på Skatteverkets hemsida kan man tydligt läsa om och när undantag kan medges helt eller delvis. Viss skyldighet gällande kassaregister kan anses oskälig. Det måste dock föreligga väldigt tydliga fall om undantag ska beviljas. Det är inte tillräckligt att försäljningen sker utomhus och under svåra väderförhållanden. Det är alltså väldigt svårt att få undantag. Det är inte heller tillräckligt att det saknas el på försäljningsstället, precis som Per Åsling berättade om i sitt exempel. Har företagaren både butiksförsäljning och försäljning på torg ska kassaregister användas på båda ställena även om försäljningen på torget är mindre än fyra prisbasbelopp. Gårdsförsäljning som är obemannad omfattas inte av kassaregisterkravet, oavsett försäljningens omfattning. I samband med utvidgningen till torg och marknadshandel anförde regeringen att det underlag som Skatteverket presenterat tyder på att lagstiftningen om kassaregister har varit framgångsrik och att fler företag konkurrerar på lika villkor. Sedan lagstiftningen infördes har kritik emellertid riktats mot undantaget för torg och marknadshandeln, vilket inkluderar undantag för så kallad tillfällig handel. Synpunkterna kan sammanfattas med att undantaget snedvrider konkurrensen och missgynnar den fasta handeln, som omfattas av kravet på register. Kritiken avsåg även att de särskilda befogenheter som Skatteverket har vid kontrollbesök endast gäller företag som omfattas eller som kan antas omfattas av lagstiftningen om kassaregister. Den som säljer varor i butik måste ha kassaregister, och det bör naturligtvis även den som säljer liknande varor utomhus i närheten, kanske på trottoaren, också ha. I dag kan inte Skatteverket genomföra adekvat granskning av den kontanta försäljningen i företag som inte använder kassaregister, eftersom det saknas uppgifter i bokföringen om enskilda försäljningar. Skatteverket har gjort den "försiktiga" skattningen att det finns ett mörkertal av utländska företag som inte är mervärdesskatteregistrerade men som bedriver handel på torg, marknader och mässor. Fru talman! En majoritet av remissinstanserna tillstyrker förslaget eller har inga erinringar emot det, och det är bra. Till exempel skriver Blomsterbranschens Riksorganisation att om det ska finnas en seriös blomsterhandel i Sverige är det viktigt att undantaget för utländska ambulerande företagare tas bort. Däremot har flera remissinstanser anfört att en oberoende utvärdering borde ha gjorts avseende effekterna av kassaregister som hittills införts. Det är precis vad vi anser - det är en brist i propositionen. En utvärdering bör göras av de faktiska konsekvenserna av den tidigare införda kassaregisterskyldigheten liksom en grundlig konsekvensutredning angående effekterna av förslaget för berörda företagare. Regelrådet är tydligt med att konsekvensutredningen är bristfällig. Bland annat konstateras att regeringen inte presenterar några andra alternativ än det enda som finns i propositionen. Det måste ligga i politikens intresse att bristfälliga konsekvensutredningar förbättras innan riksdagen fattar beslut om nya regler för företagen.

Fru talman! Skatteutskottets betänkande om förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen bygger på en proposition från regeringen som syftar till att skapa samma förutsättningar för utländska handlare som är verksamma i Sverige, utan att ha ett fast driftställe här, som för svenska handlare. Detta åstadkommes genom att dessa aktörer också ska omfattas av kravet på att använda ett certifierat kassaregister. I huvudsak kan man säga att förslaget träffar utländska aktörer som åker runt och idkar handel på marknader och liknande tillställningar. Det är en viktig sak att skapa konkurrensneutralitet i handeln, dels mellan handlare med fast driftställe och de utan fast driftställe, dels mellan olika kategorier av handlare som inte har ett fast driftställe i Sverige. Syftet med propositionen är därför vällovligt, och vi ställer oss bakom grundtankarna i den. Såväl fast handel som marknads och torghandelsbranschen, den så kallade kontantbranschen, riskerar att missgynnas av oseriösa handlare som inte betalar moms och skatt på sina intäkter. Det är den grundläggande orsaken till att kassaregisterlagen har kommit till, och det tycker vi är bra. Men, fru talman, den så kallade kontantbranschen är lite speciell. Det har visat sig att den är så speciell att regeringen inte förstår hur den fungerar. Det är bakgrunden till detta lagförslag som, om det genomförs, riskerar att skada Sveriges anseende internationellt. En orsak till denna brist på insikt hos regeringen är sannolikt att handeln försiggår på lite udda ställen. Det kan vara inne på en julmarknad eller ute på en julmarknad i snöoväder, kyla eller sol. Det kan vara på Kiviks marknad med fin sand som yr runt marknadsstånden eller på vårmarknaden i Vimmerby en regnig majhelg. Handeln kan försiggå på Jokkmokks marknad i halvmörker och minus 34 graders kyla. Det kan handla om en saltstänkt bryggmarknad i Lysekil eller om handel en het sensommardag med 28 graders värme och 90-procentig luftfuktighet på Skänninge marknad. Alla dessa förhållanden och många andra varianter på temat gör att kassaregisterlagen inte går att följa i väldigt många situationer. Anledningen till att det inte går att följa lagen är att det inte finns ett tillräckligt stort utbud av kassaregister som klarar av dessa, tekniskt sett, besvärliga förhållanden. Detta beror i sin tur på att kassaregister inte är byggda för utomhusbruk och inte är klassade enligt IP44 eller högre, som är ett krav för just den situationen. Om utrustningen inte är det får den inte användas ute om det är för kallt, för varmt, för fuktigt eller för torrt eller något annat som gör att det blir opraktiskt eller felaktigt. Riskerna här handlar om elsäkerhet, det vill säga att det finns fara för liv och hälsa om man gör fel. Det innebär också att garantivillkor sätts ur spel och att företagsförsäkringarna inte gäller. Detta försätter handlarna i en mycket svår situation. Problem som uppstår på grund av dessa speciella förhållanden kan till exempel vara displayer som inte går att avläsa, kvittoskrivare som inte fungerar eller inte levererar tillräckligt läsbara kvitton, finmekanik och knappsatser som kärvar och mycket annat. Det kan också, som jag sa förut, uppstå fara för liv och hälsa på grund av elfel. Sammanfattningsvis gör dessa förhållanden att det i många fall blir olagligt att följa kassaregisterlagen, så fort handeln försiggår utomhus. Eftersom kassaregistren inte är gjorda för utomhusbruk och därmed inte klarar kraven på elsäkerhet riskerar man att bryta mot föreskrifterna om elsäkerhet och ådömas höga vitesbelopp av Arbetsmiljöverket. Det har faktiskt inträffat. Detta innebär att hela syftet med lagen undermineras. Fru talman! Vad detta har att göra med det liggande förslaget kan man undra. Vi har med dagens situation satt kontantbranschen i en närmast omöjlig sits. De kan inte agera korrekt enligt de lagar och regler de måste följa. Och nu ska vi, visserligen helt korrekt i grunden, tvinga utländska aktörer på den svenska kontantmarknaden att sätta sig i samma båt. Det innebär att en osthandlare från Frankrike som kommer till en marknad i Skåne för att sälja sina ostar måste skaffa ett certifierat kassaregister som ska användas när han säljer sina produkter vid ett antal marknadstillfällen. Om han inte gör det riskerar han en saftig kontrollavgift från Skatteverket. Om han köper ett kassaregister som inte är IP44-klassat och sedan använder det riskerar han, som jag sa tidigare, att dömas att betala ett högt vite till Arbetsmiljöverket därför att registret inte är tillräckligt bra. I den situationen är det naturligtvis billigare för osthandlaren från Frankrike att inte komma till Sverige och sälja sina ostar, och det var ju inte vad vi ville åstadkomma. Fru talman! Hur ska detta kunna tolkas på något annat sätt än att svensk lagstiftning har havererat? Sverige kommer närmast att göras till åtlöje om vi inför denna lag innan de tekniska frågorna har blivit nöjaktigt lösta så att det finns en tillräckligt bred flora av certifierade kassaregister som är klassade för utomhusbruk, det vill säga minst IP44. Jag yrkar därför bifall till vår reservation, nr 1, i betänkandet. Den innebär, i huvudsak, att införandet av betänkandets lagförslag skjuts fram till den 1 januari 2019, vilket vi bedömer är tillräckligt med tid för att kassaregisterbranschen ska kunna hinna med att ta fram kassaregisterutrustning som är klassad för utomhusbruk, så att den typen av problem som har jag relaterat inte ska behöva uppstå. Under tiden bör Skatteverket också hinna med att kontrollera eventuella utländska kassaregister med godkännande från andra länder, så att de uppfyller samma krav. Regeringen måste också ta ansvar för att följa utvecklingen och vidta erforderliga åtgärder för att se till att utvecklingen av rätt klassade kassaregister tar fart. Det måste vara så att vi som lagstiftare ser till att en funktion är praktiskt möjlig innan vi tvingar någon att använda den. Det framstår som en självklarhet, men regeringen har uppenbarligen inte uppmärksammat detta problem. När man nu utvidgar kassaregisterlagen till att gälla näringsidkare som saknar fast driftställe i Sverige, det vill säga utländska handlare, blir det särskilt försvårande. Regeringen bör därför dels se till att Skatteverket utfärdar ett generellt undantag från kassaregisterlagen för den så kallade kontantbranschen, dels vidta åtgärder så att det tas fram ett tillräckligt diversifierat utbud av IP44-klassad kassaregisterutrustning, även kontrolldosor, samt därefter åter inkludera kontantbranschen bland dem som träffas av lagen. Detta gäller givetvis också utländska handlare utan fast driftställe i Sverige. Fru talman! Innehållet i lagen har vi i sak ingenting emot, tvärtom. Vi ska ha en hög svansföring när det gäller att skapa bra och fungerande konkurrensneutralitet och motverka skatteflykt. Men innan lagen träder i kraft måste det vara rimligt möjligt att följa den.

Fru talman! Jag tror att de allra flesta av oss besöker någon av alla de marknader som finns runt om i landet. För min del har jag en marknad som ligger ganska nära mitt hem och som kallas för Norvalla marknad. Den är ett välkommet inslag som för med sig många positiva saker för bygden. Det är kanske en idrottsförening som får lite extra medel för att man hjälper till att ta hand om parkering och annat. Men det blir även en sammanhållning i samhället. När vi som medborgare besöker handlare på torgmarknader förväntar vi oss att alla som finns där och som konkurrerar om våra pengar just där och just då gör det på precis likadana villkor. Men som vi i denna kammare vet är det faktiskt inte så. Näringsidkare utan fast driftställe i Sverige har ett undantag i kassaregisterlagen som innebär att de inte behöver använda certifierade kassaregister. Denna del av lagen, som ställer till rätt mycket problem för våra svenska torghandlare, låter vi alltså i dagsläget internationella torghandlare helt sonika strunta i. Dagens förslag innebär att man likställer alla på samma nivå. Alla måste förhålla sig till samma förutsättningar, vilket vi kristdemokrater givetvis tycker är bra. Däremot innehåller dagens kassaregisterlag ytterligare problematik. Alla marknader hålls inte i folktäta områden, utan en del hålls långt ute på landsbygden. Där finns kanske varken el eller internet. Väder och vind är inte heller alltid med oss. Det är inte alltid solsken, och vinden och regnet håller sig inte alltid borta. Detta och mycket annat kan förgylla vår tillvaro när vi är utomhus. I de lägen då både infrastrukturen och vädret är emot våra torghandlare är det kanske inte möjligt att upprätthålla kassaregisterlagens alla delar. Därför anser vi kristdemokrater att man bör se över kassaregisterlagen så att den blir mjukare i kanterna. Vi värnar om torghandlare och den kulturgärning och den tradition som de skapar. Vi bör inte med krångliga och stelbenta lagar tvinga en del torghandlare att sluta, vilket faktiskt är ett faktum. Det är även viktigt för oss som besöker marknader att det finns en mångfald av utbud och att det fylls på med nya handlare som kan öka vårt intresse för marknaderna. I dagsläget tror jag att denna väg har strypts. Det som vi kanske inte tänker på är att 70-80 procent av transaktionerna på marknaderna görs med kontanta medel. Då vill jag påminna om den allt svårare situation som uppstår i Sverige när det gäller att kunna få tag på kontanter men även att få kontanta medel insatta på sitt konto igen. Digitaliseringen av pengahanteringen är här för att stanna; det inser jag. Många av oss tycker att det är bekvämt och rationellt att bara använda digitala pengar. Men det är väldigt många som vill och bör kunna använda kontanta medel om de så önskar. Det ska vara ett val som den enskilda människan gör. Vi måste tillse att bankerna i framtiden tar emot kontanta medel, även om det är en lite dyrare hantering av dem. Sammanfattningsvis är förslaget bra men med för lite konsekvensbeskrivningar, som brukligt är från vår regering. Vi likställer alla torghandlare. Men i framtiden måste det bli en förändring av kassaregisterlagen som innebär att man kan följa reglerna även om det inte finns el, även om det inte finns internet och även om det är dåligt väder. Vi måste finna ett system som är hanterligt för våra torghandlare. Det är synd att man inte kan lagstifta om sunt förnuft. Men ibland skulle jag vilja ha in det i denna lag. Samtidigt måste vi se till att alla som går på marknader även i framtiden kan använda kontanter om de så önskar. Det bör vara upp till den enskilde att besluta om man vill sköta allt digitalt eller ha pengar i handen. Jag yrkar bifall till reservation 2 från Alliansen.

Fru talman! Det är vackert i Jönköping, pärlan i södra Sverige. En gång var Jönköping utpost mot dansken. I Jönköping ska man gå till Västra torget och möta tyghandlarna från Västergötland och årstiders växlingar. Julgranen möter så småningom tulpanen, kantareller, lingon och isterband från Vaggeryd. Det är en stor folklig rörelse på torget. Innan man lämnar torget ska man naturligtvis också köpa lotter för att stödja Jönköpings Södras ambitioner att vinna Allsvenskan. Det är lika vackert att besöka Kiviks marknad, inte långt från mitt sommarviste. Jag tycker faktiskt att Kiviks marknad hävdar sig mycket väl jämfört med Almedalen. Det är en marknad med klass och många knallar. För några år sedan var det mycket diskussion om införande av kassaregister. Mina fältstudier på dessa två marknader ger vid handen att irritationen och oron bland handlarna har förbytts till de vackra orden: Det ska väl vara ett kvitto? Nu tycker allt fler att fusk med skatt, som en del ägnade sig åt, leder till en osund konkurrens och slår ut den stationära fiskhandlaren, blomsterhandlaren och andra. Därför var det välkommet när vi 2010 fick en bra lag om kassaregister, som innebär att de som säljer varor kontant eller med kontokort är skyldiga att ha ett register. Det finns också ett sakligt motiverat undantag för dem som inte bedriver så omfattande handel. Min ägghandlare i den fina byn Örnahusen kan därför fortsätta sälja ägg utan att plågas av alla tekniska anordningar. Jag litar på hans hederlighet. Det gjordes ett undantag för företag som inte hade fast driftställe i Sverige. Den proposition, som föregicks av en promemoria, som regeringen har presterat har ett brett stöd bland remissinstanserna. Det anses rimligt att också de som kommer över sjön till Västra torget i Jönköping eller till Kiviks marknad ska omfattas av kassaregisterlagen. Det är rimligt. Jag tycker också att vi från regeringspartierna har visat en vanlig ödmjukhet gentemot oppositionen när vi flyttar fram ikraftträdandet till den 1 maj. Första maj är en särskilt fin dag med klarblå himmel och många människor på gator och torg. Fru talman!

Fru talman! När det gäller den ödmjukhet Peter Persson nämner handlar det inte om ödmjukhet gentemot oppositionen utan mot handlarna. Det hade nämligen varit väldigt svårt att genomföra detta till den 1 april. Därom var vi dessutom överens. Som Peter Persson vet har vi i Alliansen en följdmotion, som handlar om att vi vill se en översyn av lagstiftningen för att få se vilka svårigheter handlarna har stött på i och med att kassaregisterlagen tillkom. När jag läser om varför majoriteten anser att man inte ska bifalla följdmotionen ser jag att det är väldigt tunt. Det står att regeringen har möjlighet att vid behov återkomma med nödvändiga åtgärder vad gäller uppföljning, tillämpning och utvärdering. Min fråga är därför varför Socialdemokraterna och Peter Persson inte anser att en översyn av en oberoende instans bör göras. Vi vet ju alla att det har funnits och fortfarande finns svårigheter för vissa handlare ute i landet, beroende på årstider och så vidare, även om tekniken har blivit mycket bättre. Varför är Peter Persson och hans parti inte intresserade av hur företagen har det i sin vardag?
Fru talman! Det är vi självfallet. Jag konstaterar dock att den lagstiftning som finns ju bara har verkat i några år och att det nu kommer en kompletterande lagstiftning. Du måste väl också dela min uppfattning när jag säger att den frekventa kritiken som fanns inledningsvis nu i princip har avtagit, Lotta Finstorp. Branschorganisationer tycker att det är bra med en utvidgad lagstiftning som förstärker möjligheten att motverka skattefusk. Den tekniska utvecklingen har faktiskt gått framåt på ett påtagligt sätt. Jag tycker att det börjar bli en vana - eller en ovana - från oppositionens sida att kräva utvärderingar innan lagar kommer till stånd. Ni får väl göra det; jag tänker utvärdera den frågan själv.
Fru talman! Utvärderingen gäller inte den lagstiftning vi nu får på plats utan den som har verkat under några år. Med tanke på de svårigheter vi har hört om från talarstolen hade det varit på sin plats att göra en oberoende översyn, för den som finns har Skatteverket gjort för egen del - man har haft lite okulärbesiktning på marknadsplatser och så vidare. Det som behövs är ju något annat. Ni vet att vi fick väldigt mycket mejl från knallar när detta infördes för några år sedan. De var oroliga för att inte klara årstidsväxlingar och så vidare utomhus med den teknik som fanns. Det hade väl alltså verkligen varit på sin plats att göra en översyn. Enligt remissvaret från Svenskt Näringsliv och Visita är det också precis detta de efterfrågar. Det finns nämligen svårigheter fortfarande; det kan vi inte sticka under stol med. Det är väldigt olyckligt att det från regeringens sida inte finns någon ödmjukhet gentemot handlarna i Sverige. Jag har en annan fråga också. Regelrådet är ofta väldigt kritiskt till de svaga konsekvensutredningarna i propositionerna. Även när det gäller denna proposition säger Regelrådet att utredningen avseende förslagets effekter för företagen är bristfällig. Det saknas alternativa lösningar, och företagens storlek med mera finns inte angivet i konsekvensanalysen. Anser Peter Persson att det är ett problem att konsekvensutredningen är bristfällig?
Fru talman! Man måste ju välja sin ståndpunkt. I sitt anförande sa Lotta Finstorp att det är en utomordentligt bra lagstiftning, men sedan tar hon spjärn i Regelrådet som säger att detta är för komplicerat. Jag utgår från att Lotta Finstorp står fast vid den inledande ståndpunkten, nämligen att det är bra att vi får den kompletterande lagen. Jag vet att Lotta Finstorp inte kan svara på några frågor, men jag har under 2016 och 2017 över huvud taget inte fått mejl eller telefonsamtal från knallar, vilket vi fick för några år sedan. Men det beror ju på att detta har satt sig. Jag rekommenderar dig att åka till torget i Nyköping och genomföra en fältstudie på lördag, Lotta Finstorp. Sedan kan du ringa och rapportera!

Fru talman, ledamöter och åhörare! Detta förslag om en förändring av lagen är viktigt för att vi ska få fram de lika villkor som krävs i kontantbranschen. Det är på tiden att vi gör detta, för annars riskerar den verksamhet som lyder under andra regler att slås ut till förmån för den verksamhet som vid enstaka tillfällen kommer hit utifrån. Samtidigt är lagstiftningen som helhet väldigt viktig. Även om den åtgärdar på ganska låg nivå jämfört med vad vi talade om tidigare, det vill säga storföretag som ägnar sig åt aggressiv skatteplanering, handlar det om fusk med skatten och på det sättet osund konkurrens. Man kan också konstatera, precis som Peter Persson gör, att fler och fler accepterar detta och tycker att det är bra eftersom det gynnar de seriösa företagen och de seriösa handlarna. Även om lagen är såväl viktig och rätt som bra, och även om denna komplettering också är såväl viktig som rätt och bra, måste man självklart se att det finns problem. Peter kanske inte har fått några mejl de senaste åren, men det har jag. Jag har också pratat med olika handlare och organisationer som pekar på en del problem som finns. Flera av de problemen har nu lyfts fram i talarstolen - det handlar om alltifrån mer vädersäkra kassaapparater och godkända kassaregister till elbrist och så vidare. Dessa problem finns, och jag tror att Skatteverket faktiskt uppmärksammar dem. Det är i alla fall det jag hör i de diskussioner som finns. Men från att konstatera att problemen finns till att säga att vi behöver en helt oberoende utvärdering av lagstiftningen, som bara har funnits på plats i ett par år, är steget för långt. Jag förväntar mig givetvis att vi har en sund, frisk och bra regering som verkar utifrån det sunda förnuftet. Jag förväntar mig att regeringen har en regelbunden kontakt med Skatteverket och så småningom återkommer om de problem som finns i lagstiftningen - och rättar till dem, så att vi undanröjer dem i verkligheten. För att få till den situationen behöver regeringen få det utrymme alla regeringar behöver i sina kontakter med myndigheter utan att påläggas utvärdering efter utvärdering enbart i syfte att ifrågasätta regeringen. Det jag hör från alla partier i talarstolen är att vi är överens om att förslaget är bra. Det är gott så. Sedan får vi ta det steget vidare och hoppas att regeringen återkommer och åtgärdar de brister som finns. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Det är mycket intressant att lyssna på Vänsterpartiet i detta. Vi som opposition kan hålla med om mycket. Vi delar uppfattningen att det finns ett problem ute hos många torghandlare; vi har också fått mejl de senaste åren. Det är synd att Socialdemokraterna har missats i den mejlkonversationen, och vi får väl försöka säga till torghandlarna att de ska ta med Socialdemokraterna i utskicken. Att man sedan, som Vänsterpartiet gör, landar i en diskussion om att man inte vill göra en översyn just nu är dock ganska konstigt. Lagen har trots allt funnits sedan 2010. Den har förändrats vid några tillfällen, men kravet att man ska ha ett certifierat kassaregister har funnits sedan 2010. Jag tycker inte att det är för få år för att man ska kunna göra en översyn av en kassaregisterlag som faktiskt skapar problem. Jag skulle därför vilja veta hur Vänsterpartiet egentligen tänker när man säger nej till de motioner som ligger på riksdagens bord och som vi ska fatta beslut om i mars månad. Man håller ju faktiskt med om detta i sak.
Fru talman! Den här delen av oppositionen, alltså vi på vänsterkanten, tycker ändå att den regering vi har är en bra regering, som agerar med sunt förnuft. Den har sett till att flera delar av den här typen av lagstiftning har förbättrats och på det sättet slår mot den osunda konkurrensen, till förmån för alla seriösa företagare. Vi tror, precis som vi har skrivit i utskottssvaret, att den kontakt som finns mellan regeringen och Skatteverket är fullt tillräcklig för att man ska kunna åtgärda de brister som har uppmärksammats av handlare. Det är en liten grupp, men den är viktig och har ett problem. Vi litar alltså helt enkelt på att regeringen följer frågan och återkommer för att åtgärda de brister jag tror att många av oss ser. Det är ju så att den del av oppositionen som Larry tillhör vill försöka attackera regeringen i varje läge, och ibland blir det lite löjligt. Det blir nämligen lite okynnesaktigt, och det ställer inte Vänsterpartiet upp på.
Fru talman! Jag skulle vilja påstå att de torghandlare och de organisationer som företräder torghandlarna som har diskuterat med mig säger att det är okynnesaktigt att vi tar upp den här diskussionen. Jag förstår fortfarande inte riktigt hur man kan säga att regeringen har det här under luppen och gör de ändringar som behövs. Den regering som sitter nu har bara gjort en förändring när det gäller detta sedan den tillträdde. Den förändringen gällde att se till att de internationella handlarna går under samma kassaregisterlag som de svenska, vilket givetvis är bra. Man har dock inte gjort någonting som löser problemen för de torghandlare som finns långt utanför de vanliga tätortsområdena, på platser där väder och vind, el och internet kanske spelar in på ett sätt som gör att de faktiskt inte kan följa kassaregisterlagen. Många av dessa personer vittnar om att de har fått en bot från Skatteverket i samband med detta, vilket innebär att de får extra kostnader för att inte ha följt en lag som de rent praktiskt inte kan följa i det läge där de befinner sig. Jag kan alltså inte riktigt förstå hur Vänsterpartiet kan ha en sådan tilltro till regeringen i detta avseende. Att ni stöder regeringen i budgeten har vi alla förståelse för, men man kan faktiskt gå emot regeringen i vissa delar. Det finns motioner som ligger på riksdagens bord och som Vänsterpartiet kan stödja. Det skulle göra många torghandlare glada om vi kunde skapa en majoritet kring dessa. Kan inte vi - Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet - ta i hand om att försöka göra så att regeringen skjuts framför oss i det här fallet?
Fru talman! Det är ju inte okänt för Larry Söder eller andra att Vänsterpartiet i de delar där det är nödvändigt går emot regeringen, till exempel som vi tillsammans gjorde i frågan om ideell secondhand för ett antal år sedan. Det vi talar om - det propositionen handlar om - är alla överens om. Ni säger själva i tal efter tal att vi är överens om det som propositionen handlar om, och det är detta som debatten rimligtvis bör handla om. Ni försöker dock styra in det hela på någonting annat, och ni försöker att få till en oberoende utvärdering. Jag skulle vilja hävda att en oberoende utvärdering inte behövs för att se de brister som finns, utan det som behövs är förändringar för att åtgärda de brister som finns. Jag har förtroende för att denna regering kommer att se till att återkomma för att åtgärda dessa brister. Annars skulle jag inte tro att den här regeringen gör rätt, men nu tror jag att regeringen kan se dessa brister och att man därmed kommer att återkomma till riksdagen. Då behövs det inte någon oberoende utvärdering, som i huvudsak skulle göras för att den högra delen av oppositionen vill hitta sätt att kritisera regeringen.